Herr talman! Så har vi då kommit till den dag då socialdemokraterna mot allt förnuft med vpk:s hjälp kommer att driva igenom sitt fondförslag. En mängd idéer har under åren presenterats, alla syftande till att överta makten i det svenska näringslivet. För vårt land, för vår sysselsättning och för vår välfärd har dessa mer än tio fonddebattens år varit till skada. Osäkerheten om förslagets slutliga innehåll har hämmat planering och investeringsmålsättning. I dag vet vi innehållet. Det förslag som ligger, även om det presenterats som harmlöst, innehåller allt vad vi moderater fruktat och varnat för. Socialdemokraterna är i färd med att inlemma vårt näringsliv i den offentliga sektorn. Fonderna är ett steg mot ett samhälle i socialistisk riktning. I fondsamhället blir det ett avsteg från marknadsekonomin, en väg in i planhushållningen. Och detta skall vi i dag behöva uppleva, när alla borde vara på det klara med att vårt land bäst gynnas av en vital marknadsekonomi. Det är beklagligt att en radikal grupp inom det socialdemokratiska partiet Nr 55 lyckats förmå regeringen att driva frågan ända till dagens riksdagsbehand ling. 21 december 1983 Fondfrågan är en fråga om makt. Det är LO:s fonder. Det är LO:s ledning som drivit frågan. Det är också därför LO vill styra fonderna. Löntagarfonder Det handlar alltså om LO och socialdemokratins makt över näringslivet. Det finns ingen majoritet för löntagarfonder i landet. Det finns ingen som helst förståelse för fonderna hos näringslivet. Inte ens fackets medlemmar stöder tanken. Varför skulle de göra det? Löntagarna frågar sig av vilken anledning de skall avstå löneutrymme för att ge fackliga funktionärer makt och inte själva få något i utbyte. Har ni socialdemokrater inte tänkt på att det måste finnas någon anledning till att folk — inom alla läger — är emot dessa fonder? Lyssnar ni inte på rörelsen? Var finns nu alla de skickliga människor som skall leda vårt näringsliv? Kan fackets folk ta upp konkurrensen med professionella företagsledare och placerare? Har ni dem inom era egna led? Om inte, då brådskar det. En betydande tillgång i det här avseendet förefaller vara på väg till England. Det ärinte bra. Försvinner sedan också investeringar och sysselsättning ur landet, på grund av era tvångsfonder, är det mycket beklagligt. Är det ändå inte så, att det är de som skapat vinsterna som är bäst skickade att leda våra företag? Fackombudsmännen, löntagarmajoriteten, som skall ikläda sig rollen att leda vår svenska industri påtar sig ett enormt ansvar. Det är faktiskt inte små krav de föreläggs. De skall som bekant klara våra pensioner, begränsa inflationen samt öka investeringar och sysselsättning. Fonderna kommer inte att rädda några jobb eller att hålla inflationen nere. De kommer inte att stärka vår ATP. De kommer inte att skapa några nya expansiva företag. Vad de kommer att skapa är en väldig maktkoncentration. Herr talman! Jag är småföretagare. Jag är en bland de 200 000 som i vissa högtidliga sammanhang brukar beskrivas som näringslivets ryggrad. Vi är en viktig del i den svenska ekonomin. Var rädda om oss! Tag hänsyn till våra levnadsvillkor! Vi vill inte ha några fonder. Vi har vädjat, varnat och argumenterat. Varför tillmäts inte våra synpunkter någon betydelse? Vår framtid blir helt förändrad. Från vårt rörelsekapital skall nu löneskatt och vinstskatt överföras till de fackliga fonderna. Vi får alltså betala utan att på något vis bli delaktiga i de fonder som skapas med våra pengar. Fondförespråkarna har visserligen, med tanke på oss småföretagare, dekorerat fondförslaget — för att göra det aptitligare — med en lånefond knuten till Investeringsbanken. Den fonden kan vi vara förutan. Vi småföretagare har under en rad av år fått nog av avgifter. Vi har tvingats medverka vid finansieringen av röstknipande reformer som socialdemokraterna sålt ut. Avgiftspålagorna har nått en slutlig gräns. Det var också därför vi demonstrerade den 4 oktober. Vi vill inte ha fler pålagor. Vi litar inte på att det stannar med vad som presenteras i dag. Flexibiliteten när det gäller avgifter och givna löften är som bekant stor hos regeringspartiet. I dagens ekonomiska situation och med dagens sysselsättningssituation måste vi vara uppmärksamma på vårt kostnadsläge. Många av våra småföretag har en betydande exportmarknad. Köparländerna kan nu börja fråga sig varför i all världen de skall vara med och medverka till att socialisera den svenska industrin genom att betala mer för svenska varor. De betalar ju redan en stor del av vår barnomsorg, AMS-utbildning och annat som bakats in i våra kostnader. Vem vill investera och vem vill starta nya företag när framgång och tillväxt för företaget förr eller senare leder till att fackföreningskontrollerade fonder kan ta över företaget? Hur kan man inbilla sig att de hundratusentals privata företagens produktion, investeringar, sysselsättning och konkurrensförmåga stimuleras av en extra bolagsskatt och en extra arbetsgivaravgift? Skall man verkligen ta pengar från de mest framgångsrika företagen och i motsvarande grad minska deras expansionsförmåga? Herr talman! Det finns fler bekymmer i bilden. Löntagarfonderna hår möjlighet att köpa alla typer av aktiebolag. Troligen kommer man att lägga ned stor möda på att komma över framgångsrika småföretag, som riskerar att konkurrera ut större fondägda företag. Det lilla företaget kommer att ha mycket svårt att spjärna emot, när fondföretaget uppbådar alla sina krafter, förgrenade ut i politiska församlingar, kreditinstitut, lokala fackföreningar etc. Hur går det när alla större företag ägs av samma grupp? Uppstår då inte risken att småföretagen vägras tävla på samma villkor? Föreligger inte en allvarlig risk att fondägda företag drivs av tanken att gynna företag inom den egna ägargruppen? Hur går det då med konkurrensen? Råkar ett fondföretag ut för en kris, kan man då inte misstänka att propåer förs fram om att flytta över en del av underleverantörernas verksamhet till det egna företaget? Kan man inte t.o.m. misstänka att offentlig upphandling kommer att gynna ”rörelseägda” företag? Man kommer med andra ord att köpa mer blå-vitt. Sviktar lönsamheten hos det löntagarägda företaget kommer säkert sådana påtryckningar. Har småföretagen någon som helst chans, hur effektiva och konkurrenskraftiga de än må vara? Knappast. Det nu diskuterade fondförslaget har bara negativa sidor. Finns det över huvud taget något exempel på en investering som skulle bli lönsam tack vare löntagarfonderna och som inte är det redan nu? Det sägs att löntagarfonderna skall skapa jobb. Var då? Finns det någon som kan nämna ett exempel? Säkert inte! Fonderna ger inte utrymme för några lokaliseringspolitiska eller arbetsmarknadspolitiska satsningar. Fonderna skall ju spekulera på börsen och ge 3 96 avkastning. Eller är det kanske så att man menar att facket är en bättre företagsledare och en garanti för expansionen? Hittills har vi dock inte sett några bevis på detta. Det har sagts i fonddebatten att föreliggande förslag är hovsamt. Det kommer inte att innebära någon socialisering. Om nu fonderna får så måttliga verkningar, varför skall de då genomföras? Svaret finns i de beslut som fattades av såväl den socialdemokratiska partikongressen som LO-kongressen. Där talade man i klartext. Målet är en genomgripande förändring i socialistisk riktning. Socialdemokraterna är i färd med att infria partiprogrammet. Herr talman! Löntagarfonderna införs mot löntagarnas vilja. Socialdemokraterna är på tvärs mot allt förnuft. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6.

Herr talman! Efter nära tio års diskussion och debatt i vårt land börjar vi nu närma oss ett beslut om löntagarfonderna. Det är få frågor och få reformer som så ingående utretts och genomdiskuterats som förslaget till löntagarfonder. Trots den breda debatt som varit i frågan har det ibland varit svårt att nå ut med en sakdiskussion om förslaget. Det beror självfallet på den intensiva propaganda som ägt rum. Miljon efter miljon har satsats av kapitalstarka grupper för att skrämma människorna för löntagarfonderna. I motståndarnas propaganda har det hetat, att om fonderna införs 1984 kommer friheten att hotas, öststatssocialismen att breda ut sig i vårt land, marknadsekonomin att avskaffas osv. Fackföreningsrörelsen har utmålats som ett stort hot mot den politiska demokratin, fackliga förtroendemän har beskrivits som näringsfientliga byråkrater. Den här sistnämnda delen av propagandan mot löntagarfonder kanske är den mest skrämmande, mot bakgrund av att den svenska fackföreningsrörelsen under lång tid spelat en stor roll när det gällt att utveckla och bygga upp samhället, alltifrån den allmänna rösträtten till det sociala trygghetsnät som vår välfärd bygger på. Men i motståndarnas propaganda har de fackligt förtroendevalda fått löpa gatlopp och utmålats som pampar som vill avskaffa friheten och demokratin. Allt talar för att kampanjen mot löntagarfonder egentligen inte handlar om omsorgen om marknadsekonomin utan helt enkelt går ut på att bevara rådande ägarförhållanden och maktpositioner. Ägandet i det svenska näringslivet är mer koncentrerat till ett fåtal än i något annat industriland. Det har också blivit mer anonymt än tidigare, och vi har dessutom under senare år fått allt fler utländska intressenter på vår aktiemarknad. De här förhållandena har inte bekymrat de borgerliga partierna. De ser de svenska arbetarna och tjänstemännen som det stora hotet mot utvecklingen, när dessa sluter sig samman och genom löntagarfonder ges möjlighet att trygga pensionerna och utbyggnaden av industriproduktionen i vårt land. Löntagarfonder gör det möjligt att förena marknadsekonomin med en rimlig grad av ekonomisk rättvisa och demokratiskt inflytande. Ibland har det sagts att löntagarfonderna hotar mångfalden i det svenska ekonomiska systemet och att vi kommer att få ett system där ett fåtal fackpampar styr de stora, börsnoterade företagen. Denna hotbild skall självfallet jämföras med hur ägande och makt nu är fördelade. När ett börsföretag i dag har bolagsstämma räcker det i fem fall av tio med att tre personer representerar de tre största aktieägarna för att man skall nå röstmajoritet på stämman, och i nio av tio börsföretag har fem aktieägare majoriteten. De kan knappast anses representera någon mångfald. Istället för att till varje pris försöka skydda aktiebörsen mot alla former av förändringar borde de som anklagar oss för att hota marknadsekonomin ställa sig positiva till en institutionell förnyelse på aktiemarknaden. Vi vill ha en aktiemarknad med förnyelse och utvecklingsförmåga. Då måste också svensk aktiemarknad förses med fler aktörer, aktörer med bredare intressen än de nuvarande. Löntagarfonderna är ett sätt att bygga vidare på välfärdssamhället i en svår tid, då nya insatser krävs för att möta problemen. Löntagarfonderna är ett sätt att stärka den grundläggande intressegemenskap som finns när det gäller synen på arbete, produktion och sparande. Därför är införandet av löntagarfonder en traditionell socialdemokratisk reform. Det är min övertygelse att när vi i framtiden ser tillbaka på den skrämseldebatt motståndarna fört inför det beslut vi nu skall fatta, kommer det att framstå som en parentes i historien att den svenska borgerligheten, liksom när det gällde införandet av ATP, försökte bromsa välfärdsutvecklingen i vårt land. Löntagarfonder behövs för arbete och framtid. De är en viktig byggsten i arbetet på att föra Sverige ut ur den ekonomiska krisen.

Herr talman! Föregående talare hade förhoppningen att diskussionen om löntagarfonderna skulle sluta, och han sade att diskussionerna endast var av en följd av propaganda: I så fall måste den propagandan i någon mån ha påverkat också vår finansminister. I Stockholms-Tidningen för i dag kan man läsa litet av finansministerns tjuvstart i julrimmandet — den litterära farsot som brukar komma till uttryck på våra julklappspaket. Finansministerns rim fotograferades från pressläktaren, och jag vill gärna citera det samtidigt som jag ber om ursäkt för språkbruket — jag brukar inte uttrycka mig så: ”Löntagarfonder är ett jävla skit, men nu har vi baxat dom ända hit .

Herr talman! Det här är inte första gången som smålänningar reser sig mot det som anses vara vrångt och felaktigt. Alltjämt lever Dackeandan kvar i de småländska bygderna, och det kom också till uttryck den 4 oktober här i Stockholm, liksom det kommer till uttryck bland socialdemokratiska smålänningar — det har Olof Palme fått erfara. Jag representerar ett län där småföretagen undan för undan har vuxit fram, skapat arbete och trygghet. Den bygd som jag representerar drabbades mycket hårt av folkavtappningen under Amerikaemigrationens dagar. Men de människor som stannade kvar tvingades att på olika sätt finna sin försörjning. Jordbruken var för små men barnkullarna var stora. Det var i detta läge den småländska företagsamheten började gro. Det började inte i några utvecklade och väl planerade fabrikslokaler. I stället började den första tillverkningen i ladugården, vedboden eller kanske i köket. Det var enkla former, men idérikedomen gav ständigt nya verksamheter. Vid sidan av de små jordbruken växte det på detta sätt fram en småindustri av det mest skiftande slag och en produktion som gav arbete och välstånd — ett resultat av att enskilda idéer och initiativ togs till vara och utvecklades. Det var inga långa beslutsgångar. Det togs risker, och naturligtvis blev det ibland misslyckanden. Men det togs nya initiativ, och det kom nya idéer. Man slogs inte ned av en motgång. Dessa företag blev också starkt bundna till den bygd som de verkade i och det samhälle som växte upp kring dessa företag. Detta är en värdefull tillgång för utvecklingen i en bygd. Många yrkesskickliga arbetare startade så småningom egna företag. Nya idéer och ny produktion utvecklades, och nya arbetstillfällen skapades. Så har utvecklingen varit i mitt län ungefär under de senast gångna hundra åren, och så är det alltjämt. Men tyvärr har inte utvecklingen och förutsättningarna för utveckling varit lika goda i hela länet. Det finns betydande geografiska skillnader, men det är skillnader som inte tillkomsten avlöntagarfonder kommer att utjämna. Men det är utomordentligt viktigt att den företagaranda, den initiativkraft och den idérikedom som vi har inte hindras eller kvävs av nya påhitt. Löntagarfonder är något helt väsensskilt ifrån det system och den verksamhet som jag här har skisserat och som finns i mitt eget län. I en motion som har väckts av Stina Gustavsson och mig har vi redovisat litet grand av den situation som skulle uppstå i Kronobergs län med löntagarfonder. Det visar sig att företagen varje år skulle få betala in 41-42 milj.kr. Det är pengar som, om de användes till utveckling och till skapande av nya företag, skulle ge betydligt över 300 nya arbetstillfällen per år. Därtill kan man lägga märke till att det skulle bli ett kapitalutflöde ifrån länet till i första hand storstadsområden. Vi behöver i stället ha en utveckling som ger oss möjligheter att skapa ny sysselsättning. Löntagarfonderna är ett system som hindrar denna utveckling i ett län som vårt. Det är därför som vi med kraft har försökt att redovisa nackdelarna och att kämpa emot denna typ av verksamhet, som skulle hindra utvecklingen i vårt län. Vi kan inte acceptera att vi får en kapitalutströmning från glesbygden till storstadsområdena. Det är berättigat att ställa frågan, vilket har gjorts här förut: Vilket inflytande skulle människorna i mitt län få över verksamheten? De skulle få se att av den produktion som de själva är med och skapar, pumpas 40 milj.kr. per år ut utan att det kommer länet till godo. Det skapar inte trygghet och framtidstro. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka avslag på propositionen och bifall till de reservationer som centerns representanter stöder.

Herr talman! Sveriges tjänstemän avvisar löntagarfondsförslaget, trots att TCO:s ledning under den nuvarande utrikesministern spelade en minst sagt pådrivande roll i löntagarfondsfrågan. Man ville — trots bristande medlemsstöd — fatta ett avgörande fondbeslut vid 1979 års TCO-kongress. Den viktigaste faktorn i detta spel över medlemmarnas huvuden var Svenska industritjänstemannaförbundet, SIF, TCO:s största förbund. På LO-sidan talade man öppet om att en ”enad löntagarfront” nog skulle kunna uppnås, om bara SIF föll till föga och fattade ett positivt fondbeslut. Man startade en minikurs om löntagarfonderna. Medlemmarna ville inte vara med. Knappt 2 90 deltog. När man inte fick medlemmarnas stöd, satsade SIF-ledningen i stället på att söka genomdriva ett kongressbeslut i frågan 1978, alltså året före TCO:s kongress. TCO:s ordförande uppträdde på SIF-kongressens första dag. Hans 45 minuter långa anförande handlade bara om löntagarfondsfrågan. TCO-chefen inledde sitt tal med att bl.a. säga: ”Jag skall ägna hela det här anförandet åt en av de viktigaste samhällsfrågor som TCO och TCO-förbunden haft att ta ställning till sedan centralorganisationen bildades.” Litet senare i talet sade han: ”Det sätt på vilket löntagarfondsfrågan behandlas inom SIF och inte minst vid denna kongress, får avgörande betydelse för vad som fortsättningsvis sker inom TCO. Jag skall inte lägga i era händer att ensamma bestämma hur lösningen blir inom TCO. Men jag vill säga så mycket som att TCO:s offentliga sektor och kansli inte kommer att mobiliseras för att pressa fram en lösning som ni är negativa till. Ja, inte ens för att verka för en lösning som SIF skulle inta en ljum och likgiltig ställning till.” Om SIF-kongressen fattade ett positivt fondbeslut, skulle alltså TCO mobilisera sitt kansli och sin offentliga sektor för att driva fram löntagarfonder. Sedan antydde TCO-ordföranden att han redan hade fått med SIF-styrelsen på galoppen. Han sade i sitt tal så här: ”Jag hade i våras en överläggning med SIFs förbundsstyrelse där det kunde noteras att styrelsen stod positiv till den verksamhet TCO bedriver på olika områden. Det fanns inga undantag och inget undantag gjordes, minst av allt för löntagarfondsfrågan.” Så här avslutades talet: ”Det väsentliga är att förbunden klart och tydligt ger uttryck för vilka frågor TCO skall syssla med och vilka ståndpunkter centralorganisationen skall inta i dessa frågor. Först när detta är fullt klart kan TCO göra sin verkliga nytta för de anslutna förbunden.” Det skapades en press på ombuden vid SIF:s kongress. Ombuden blev genom TCO-ordförandens tal provocerade att ta ett steg vars innebörd och vikt de absolut inte hade klart för sig när de gav sig i väg till kongressen. Efter talet kändes det som om kongressdeltagarna bar Sveriges framtida väl och ve på sina axlar. 1978 års SIF-kongress beslöt att förbundet skulle verka för att införa kollektiva löntagarfonder i Sverige. Sedan klubbades raskt en färdig motion igenom för att avlämnas till TCO-kongressen nästa år. Men det fanns en brasklapp om att motionsförslaget skulle gå ut på bred remiss inom SIF. Remissen sändes ut så sent att den kom till klubbarna först omkring den 20 december. Svaret skulle vara inne redan den 15 januari. Man påstod att TCO måste ha motionen redan i början av februari, trots att kongressen inte skulle hållas förrän i juni. Denna juloch nyårshelg 1978/79 blev märkesdagar vad gäller medlemsaktiviteten i svensk fackföreningsrörelse. Inom SIF uppstod nämligen en medlemsrevolt. Den 15 januari 1979 hade det kommit in svar från klubbar som representerade 120 000 medlemmar. 70 20 sade nej till motionsförslaget. Medlemmarna läxade upp förbundets högsta beslutande organ. SIFs motion till TCO-kongressen fick läggas där den förtjänade — i papperskorgen. Två år senare kom SIF:s ledning med en ny kalldusch för medlemmarna. Man framlade förslag till ett färdigt helgjutet fondsystem, som skulle föreläggas 1981 års SIF-kongress trots det 70-procentiga motståndet två år tidigare. Även detta förslag sändes ut på remiss. Återigen aktiverade medlemmarna sig på bred front. Av SIF:s storklubbar, dvs. de med mer än 500 medlemmar, hade 56 stycken svarat, eller drygt 93 26. Dessutom hade alla storavdelningar svarat, representerande 100 96 av medlemmarna. Genom denna remiss framkom att fondmotståndet inom SIF utgör 82 96. Häftet med de motioner som lämnats till 1981 års SIF-kongress enbart i fondfrågan omfattar 376 sidor. Även vid denna SIF-kongress, 1981, infann sig TCO-ordföranden såsom inledningstalare. Tre år tidigare hade han lovat att om SIF inte visade mer än ljumhet för löntagarfonder, skulle TCO lägga ned sitt arbete i frågan. Nu hade SIF visat ett intensivt motstånd emot fonder. Man tycker att TCO-ordföranden mer än väl borde ha fått svar på sin fråga 1979. Men, herr talman, även fackliga toppledare kryper ifrån givna löften. Lennart Bodström sade i stället att SIF-medlemmarna blivit ”vilseledda”. Beslutet blev att SIF inte skulle verka för att införa löntagarfonder. Beslutet borde ha varit att SIF skulle verka emot införande av löntagarfonder. Det står klart att medlemmarna i SIF — nästan en tredjedel av hela TCO — inte vill ha några kollektiva löntagarfonder. Detta grundar sig på ett beslut, fattat inom den representativa demokratins ram, och underbyggs av ett dokumenterat fondmotstånd från 82 76 av medlemmarna. Inget annat TCO-förbund har ens tillnärmelsevis tvingats att gå så till grunden för att inhämta medlemmarnas opinion som just SIF. Herr talman! Det som hänt inom SIF är ett utomordentligt starkt tecken på att Sveriges en och halv miljon tjänstemän massivt är emot införande av löntagarfonder. Om övriga TCO-förbund hade låtit medlemmarna fritt framföra sin vilja i allmänna medlemsomröstningar, skulle fondmotståndet i denna stora löntagarkategori ha demonstrerats över hela TCO-fältet. Landets tjänstemän avvisar löntagarfondsförslaget.
Herr talman! Det har vid skilda tillfällen sagts från socialdemokraterna att landets löntagare skulle vilja ha kollektiva löntagarfonder. Detta är fel! Under senare år har vi i löntagarfondsdebatten erfarit att tjänstemännen är direkt avvisande till kollektiva löntagarfonder. Den kritiska inställningen har dock mycket sällan framförts av de officiella fackliga ledningarna i tjänstemannaorganisationerna. Det finns dock en organisation som framfört sina medlemmars uppfattning, och det är Centralorganisationen SACO SR anser det svårförenligt med de traditionella fackliga uppdragen att de fackliga organisationerna skall engagera sig också som ägare och förvaltare av produktionskapitalet.

Dessutom konstaterar SACOY/SR att fonderna har en systemförändrande karaktär.

Regeringen underlåter också att försöka bemöta remissinstansernas kritik. Låt oss också se på vad Sveriges Civilingenjörsförbund skrivit i sitt remissyttrande. Det inleder med följande: ”Det föreslagna vinstdelningssys temet saknar förutsättningar att skapa ökad arbetsmotivation hos de anställda, då systemet är kollektivt och därmed ingen hänsyn tas till individuella eller till av grupp utförda prestationer inom ett företag. Systemet ger ingen anledning att tro på framtida lugnare avtalsrörelser och en mer dämpad kostnadsutveckling, då sambandet mellan hög lönsamhet och hög löneglidning på intet sätt är säkrat.” Civilingenjörerna påpekar också att företagens handlande kommer att påverkas organisatoriskt av löntagarfonderna och vinstskatten. Företagens uppbyggnad blir mer skattemässigt anpassad och inte affärsmässig. Man fortsätter: ”Vidare kommer företagens risktagande att dämpas och därmed även deras innovativa verksamheter. Systemet bestraffar högteknologiska och konkurrenskraftiga företag med ett ökat skattetryck.” De som verkligen bör veta, nämligen civilingenjörerna, konstaterar alltså att löntagarfondssystemet skulle bestraffa de högteknologiska och konkurrenskraftiga företagen. Men det är ju just på grund av hög teknologi och god konkurrenskraft som det skall kunna bli fler jobb i framtiden. Då skall inte detta bestraffas. Civilingenjörerna påpekar också att den föreslagna löntagarfondsskattens effekt inte är analyserad av utredningen. Utredningen har alltså inte analyserat sitt eget förslag. Civilingenjörerna fortsätter: ”Det torde, trots frånvaron av analys i betänkandet, stå klart att riskerna för samhällsekonomiskt negativa effekter är stora och att systemet motverkar strävandena att nå en ekonomi i balans.” De avslutar sitt remissvar med att man på det bestämdaste avstyrker såväl vinstskattesystemet som de kollektiva löntagarfonderna. TCO har avstått från att ta ställning, med motiveringen att TCO inte är enigt i frågan. Men det är intressant att ta del av vad t.ex. ”TCO:are för fondomröstning” har anfört. De skriver: ”Egentligen är det ett alldeles för väl känt faktum att en stor majoritet av TCO-kollektivets enskilda medlemmar är motståndare till löntagarfonder för att här behöva påpekas.

Detta vore ett beslut som skulle gå emot den sanna demokratins innersta mening. Med största säkerhet kommer ett sådant beslut att medföra en kraftig ökning av politikerföraktet hos Sveriges folk.” ”TCO:are för fondomröstning” avstyrker bestämt fondförslaget och skriver: ”Vi enskilda medlemmar inom TCO-förbunden vet hur utomordentligt svårt det är att få en facklig organisations ledning att ta hänsyn till sina enskilda medlemmar. —--- Trots detta och trots att medlemsmajoriteten är klart emot löntagarfonder, respekterar de flesta fackliga ledarna inte detta.” Så säger ”TCO:are för fondomröstning”. Vad de här säger skulle också kunna gälla för dem som är anslutna till något LO-förbund.

Med tanke på de mycket få LO-medlemmar som i opinionsundersökningar svarat att de vill ha löntagarfonder är det i stället troligt att en majoritet även inom LO inte vill ha dessa fonder. Men något verkligt försök att utröna medlemmarnas mening har inte gjorts inom LO-förbunden. En majoritet av löntagarna vill alltså inte ha kollektiva löntagarfonder. Vid den av företagarna organiserade demonstrationen mot löntagarfonder den 4 oktober demonstrerade tiotusentals företagare. Men jag har träffat så många löntagare — både arbetare och tjänstemän — som har berättat att de var med vid denna demonstration att jag har börjat undra om det inte i själva verket var en majoritet av löntagare som demonstrerade. Alla de fackföreningsmedlemmar som inte vill ha de kollektiva löntagarfonderna, som de fackliga ledningarna i vissa fall vill driva igenom, har svårt att göra sig hörda. Ingen frågar dem, men de fackliga ledningarna talar ändå i deras namn. Och medlemmarna kan säga som ”TCO:are för fondomröstning” skrev, nämligen att vi enskilda medlemmar vet hur utomordentligt svårt det är att få en facklig organisations ledning att ta hänsyn till sina enskilda medlemmar. Sveriges löntagare borde få ett ord med i laget, har det sagts tidigare i debatten. Det tycker jag är riktigt. Men när de vill ha det anklagas de bl.a. av Sten-Ove Sundström här i kammaren för att vilja bevara sina maktpositioner. Det har talats om medinflytande i debatten, och Olof Palme talade i går om ”de bolagsstämmor där vanliga löntagare inte får sätta sin fot”. Men vad är det som säger att inflytandet för den vanlige löntagaren blir större i löntagarfonderna än det nu är i statliga företag som SJ, televerket och PK-banken, eller i fackligt ägda företag som Aftonbladet och BPA? Inte har den vanliga människan något att säga till om där. Löntagarna får lägre lön genom löntagarfonderna; det är helt klart. Fonderna ökar maktkoncentrationen ytterligare. Löntagarna har ingen som helst nytta av att makten flyttas från en maktgrupp till en annan. Fonderna hotar jobben — det har sagts i många sammanhang. Endast lönsamma företag kan i längden garantera en trygg sysselsättning. Fonderna undergräver lönsamheten. Investeringarna minskar och därmed möjligheterna till nya arbetstillfällen. Jag vill rekommendera kammarens ledamöter att läsa en artikel i Dagens Nyheter från söndagen den 18 december. Där leds i bevis att de som drabbas värst av löntagarfonderna blir byggnadsarbetarna, genom att investeringarna minskar. Varför skulle vi vilja ha något sådant? Vi säger absolut nej till löntagarfonder, som bara får negativa konsekvenser för alla utom möjligen för de nuvarande aktieägarna, som kanske får bättre betalt för sina aktier när det kommer nya köpare. När jag hörde kammarens socialdemokratiska ledamöter instämma i Olof Palmes anförande i går, tänkte jag på vad Aftonbladet skrev i en ledare den 11 oktober 1981, nämligen: ”När man hör det aktiva och entusiastiska partifolket beskriva kongressbeslutet om fonderna verkar det nästan som de trodde på det. Men i själva verket är tveksamheten och osäkerheten fortfarande stor.” Margit Gennser har i sitt anförande här citerat vad som står att läsa, med bild och allt, i dagens nummer av Stockholms-Tidningen. Kjell-Olof Feldt har väl där skrivit ner sina innersta tankar, nämligen att han djupt ogillar löntagarfonderna. Jag tycker att finansministern är skyldig kammarens ledamöter att komma hit och förklara sig före omröstningen i kammaren. På samma sida i denna tidning är också införd en artikel med rubriken ”Det behövs ett nytt SAP”. Sedan står det så här: ”Fondmotståndare inom socialdemokratiska partiet planerar att starta ett nytt socialdemokratiskt parti. De känner sig inte längre hemma i SAP.” Jag tycker det är viktigt att konstatera att motståndet mot de orättfärdiga och onyttiga löntagarfonderna går djupt in i det socialdemokratiska partiet. Mycket mer vore att säga om detta orättfärdiga förslag, som tar löneutrymme från arbetare och tjänstemän för att några skall få vara aktieägare för andras pengar, men av tidsskäl skall jag nöja mig med att vädja till kammarens ledamöter att tänka på konsekvenserna och avslå förslaget.

Herr talman! Även jag vill uttala en önskan om att finansminister Feldt måtte infinna sig här och förklara sina innersta tankar. Vi som talar för kooperationen och de kooperativa idéerna har full förståelse för hans diktning. Det vill jag klart deklarera. Jag kommer i detta anförande att ägna mig åt de kooperativa föreningarna och visa på det orimliga i att verksamhet som bedrivs i kooperativ form, dvs. i ekonomiska föreningar, omfattas av vinstdelningsskatter. Om nu löntagarfonder kommer att införas, finns det flera skäl som talar för att ekonomiska föreningar ej skulle vara med i systemet. Även de som tror på socialdemokraternas och LO:s argument för löntagarfonder måste inse att de vid en närmare analys i varje fall inte är tillämpbara på ekonomiska föreningar. Av denna anledning har inte bara lantbrukskooperationen utan även den socialdemokraterna närstående konsumentkooperationen med bestämdhet avvisat vinstdelningsskatt för kooperativa föreningar. Låt mig peka på de väsentliga skiljaktigheterna mellan en kooperativ förening och ett aktiebolag. Det primära målet för ett aktiebolag är att uppnå maximal avkastning på det satsade kapitalet. Enkelt uttryckt mesta möjliga vinst. En kooperativ förening har inte något vinstsyfte i samma bemärkelse. Det innebär emellertid ingalunda att verksamheten inte skall bedrivas så effektivt som möjligt. Tvärtom är det primära målet för den kooperativa föreningen att genom en effektiv verksamhet ge medlemmarna mesta möjliga utbyte, då de utnyttjar föreningens tjänster. Medlemmen får ingen avkastning på sitt satsade insatskapital, typ aktieutdelning. Han kan inte heller sälja sin insats. Därför kan han inte direkt få del av värdetillväxten i företaget. Jämför med aktieägaren som kan sälja sina aktier till ett högre pris om bolaget ökat i värde. När medlemmen utträder ur föreningen, får han endast tillbaka sitt nominellt inbetalda insatskapital. Han kan alltså inte tillgodogöra sig några kapitalvinster utan gör tvärtom en ränteförlust. Herr talman! Det har sagts att löntagarfonderna skulle bidra till en jämnare förmögenhetsfördelning och minska maktkoncentrationen. Den som vill hävda att detta även gäller för kooperativa företag känner inte till hur en kooperativ organisation är uppbyggd. Någon förmögenhetskoncentration förekommer ej, eftersom den enskilde medlemmen aldrig får direkt del av den värdetillväxt som sker i föreningen utan bara får tillbaka sitt nominella insatskapital. Man kan därför utan överdrift säga att kooperationen med många små enskilda medlemmar och demokratisk organisation är raka motsatsen till maktoch förmögenhetskoncentration. Fem stycken centralt tillsatta gigantiska löntagarfonder är däremot maktoch ägarkoncentration av tidigare sällan skådad omfattning. Löntagarna kan aldrig via löntagarfonder få något inflytande i kooperativa föreningar. Inflytandet är obetingat kopplat till medlemskapet och inte till ägarkapitalet. Om denna princip rubbas hotas hela kooperationens grundidé. De förlagsinsatser som det är tänkt att fonderna skall köpa ger heller inte någon rösträtt. Socialdemokraterna säger att löntagarfonderna skall förbättra kapitalbildningen i företagen. För kooperativa företag blir effekten den rakt motsatta. Vi måste ha klart för oss att det är en väsentlig skillnad på aktiekapital i ett bolag och förlagsinsatser i ekonomiska föreningar. Förlagsinsatserna som löntagarfonderna skall kunna köpa i ekonomiska föreningar berättigar ej till något inflytande eller någon värdetillväxt. Jag vill hävda att vinstdelningsskatten innebär en betydande konkurrensnackdel för kooperativa föreningar. Dessa kommer att få betala vinstdelningsskatt i stor omfattning och få tillbaka litet, om ens något. Det är inte alls otroligt att t.ex. vinstdelningsskatt från lantbrukskooperationen går till aktieköp vid Volvo, som är vår största konkurrent. Andra skäl för att kooperativa företag skall betala vinstdelningsskatt som angetts i propositionen skulle vara möjligheten att få koncernbidrag från dotterbolag. Av praktiska skäl bedriver kooperativa föreningar viss verksamhet i dotterbolagsform. Likväl är det kooperativ verksamhet. Om resultat i dotterbolag slussas via koncernbidrag till moderföreningen gäller ju allt jag tidigare framfört om kooperationen, dvs. ingen kapitaloch ägarkoncentration och ingen kapitalavkastning. Det tredje skälet för att kooperationen skulle betala vinstdelningsskatt har sagts vara möjligheten att utnyttja investeringsfonden. Åtminstone jag har svårt att inse att möjlighet att undgå skatt kan vara ett skäl för att bli utsatt för skatt. F. ö. utnyttjas investeringsfonderna sparsamt inom lantbrukskooperationen — den del av näringslivet som jag bäst känner till — eftersom några stora vinster som kan avsättas ej finns. Föredraganden anser att vinstdelningsskatt ej behöver bli så betungande för kooperationen. En kooperativ förening kan ju alltid minska underlaget för skatten genom att höja priset på medlemmarnas produkter, alternativt sänka priset på medlemmens inköp. Därmed motsäger finansministern sig själv på det grövsta. I ena stunden behövs löntagarfonderna för att förstärka kapitalbildningen. I andra stunden antyds att skatten inte blir så farlig om konsolideringen sänks. Argumentet att bara föreningarna försämrar sin kapitalbildning så blir skatten inte så kännbar har en direkt destruktiv innebörd. Risken är nämligen att detta är vad som kommer att ske. I så fall kan föreningarnas finansiella ställning komma att försämras så att hela verksamheten äventyras på litet sikt. Återigen finns det anledning att tänka på att det resultat som vinstdelningsskatten tas från i en kooperativ förening till fullo utgör en konsolidering. Därför innebär varje krona som betalas i vinstdelningsskatt en försämrad kapitalbildning. Även om skatten återförs i form av förlagsinsatser blir det en försämrad konsolidering, eftersom räntan på dessa blir mycket hög. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag konstatera att även trogna socialdemokrater som har någon insikt i hur kooperativa föreningar arbetar inser att inget av de syften man vill uppnå med löntagarfonderna är relevant för kooperativa föreningar. I än högre grad än för aktiebolag innebär vinstdelningsskatten en försämrad kapitalförsörjning för kooperationen.

Herr talman! Jag var inte med 1928 under det s.k. kosackvalet, när bonden skulle bli av med sin ko, barnen skulle förvildas och människorna över huvud taget skulle hamna i något slags situation av öststatsmodell. Men när jag hade funderat litet kring den debatt som har förevarit, som den förs ute i samhället från visst håll, får jag intrycket att det är ungefär samma diskussion som den som förekom förr i världen när man målade upp hotbilder. Vi som har vuxit upp i ett socialdemokratiskt Sverige vet naturligtvis att den bilden inte stämmer med verkligheten. Det finns inget tvång, det är inga fackpampar som styr verksamheter osv. I Bohuslän finns det en mängd små företag som bedriver en fin verksamhet. Vi var några riksdagsledamöter som under den plenifria veckan var ute och diskuterade med företrädare för småföretagen, och på intet av dem tog man upp fonderna. De tycker inte om löntagarfonder, men de är naturligtvis medvetna om att det är någonting som inte berör dem speciellt mycket, utan det var andra problem de ville diskutera med oss. Det visar att den bild som de borgerliga målar upp inte är någonting annat än ett led i kampanjen mot arbetarrörelsen. Jag vill påstå att den kampanjen tyder på ett förakt mot den demokrati som vi har i vårt land, eftersom de människor som representerar sina kamrater i olika sammanhang är valda. Jag utgår dock ifrån att de borgerliga väl ändå ställer upp på den representativa demokratin. Det finns många argument för löntagarfonder. Ett exempel kan jag nämna som vi känner väl till hemma i Bohuslän, nämligen en företeelse som fanns på Tjörn tidigare. Där fanns några bröder som tyckte att det var viktigt att man skall bestämma själv här i livet, vilket ledde till att 100-tals miljoner från skattebetalarna, från de människor som bidrar till produktionen, spelades bort och seglades bort, bl.a. till Västindien. I det sammanhanget har det inte hörts någon kritik från företrädare för borgerligheten. Det verkar som om man på det hållet accepterade att ett fåtal skall styra utvecklingen och med hjälp av olika tricks komma undan de skyldigheter vi har i samhället. Med utgångspunkt i att vi har levt i ett socialdemokratiskt Sverige under många år, med undantag för några år nu under senare tid, tycker jag att den bild som har målats upp av borgerliga företrädare inte stämmer med den verklighet som människorna upplever. Vi kan se på läktaren här i dag att intresset inte är särskilt stort, trots de kampanjer som bedrivits. Jag tror att får bara löntagarfonderna verka, så upptäcker människorna att den bild som borgarna målat upp av arbetarrörelsen som ett hot mot frihet och demokrati är lika felaktig den här gången som den alltid varit förut. Det är naturligtvis tvärtom — det är arbetarrörelsen som står för en utveckling av demokratin.

Herr talman! Mycket har sagts i fonddebatten under alla de år löntagarfonder debatterats, och mycket har sagts i debatten här i kammaren. Skälet till detta är givetvis att få frågor väckt så mycket ovilja, misstro och motstånd hos svenska folket, i näringslivet och hos politiker. Att socialdemokraterna nu om några timmar skall genomdriva fonderna trots detta motstånd hos svenska folket vittnar om total okänslighet i regeringen. Jag skall i mitt anförande dels erinra om några av resultaten i den enda specialenkät som är gjord angående företagarnas syn på löntagarfonderna, dels beröra hur fonderna kan slå mot över 50 90 av Sveriges befolkning, nämligen kvinnorna. Socialdemokraterna har när de talat om fonderna ofta sagt att fonderna behövs för företagens skull. Vilka kan bedöma detta bäst om inte företagarna själva? IMU frågade i maj-juni 1983 ett representativt urval ur statistiska centralbyråns företagarregister, där alla privata företag i landet ingår. Här har medtagits de företag som inte är börsnoterade och som har minst två anställda. Företagarna tillfrågades om hur hotfulla de ansåg olika företeelser vara, hur problematiska de ansåg löneutvecklingen, inflationen, ränteläget, löntagarfonderna, strejkerna m.m. vara inför framtiden. 93 90 ansåg löntagarfonderna vara ett mycket stort eller ett ganska stort hot. Som hot nr 2 kom inflationen. Det skall observeras att löntagarfonder angavs som ett mycket stort hot av 71 20 av företagarna. En annan fråga var varför de ogillar regeringens löntagarfondsförslag. Var tredje företagare gav uttryck för följande omdömen: ”Ohederligt, oetiskt, lömskt, ovärdigt i vår demokrati, bedrägligt.” Man sade också: ”En smygpolitik. De går bakom ryggen på svenska folket.” En liknande kommentar var: ”Ett olustigt sätt att successivt vänja folk vid tanken på fonder. Sedan sitter ju alla plötsligt med skägget i brevlådan.” I IMU-undersökningen visade det sig att drygt hälften av landets företagare, 56 Jo, hade planer på att investera. Av dessa skulle 32 96 minska sina investeringar om löntagarfonderna infördes. Hur påverkas då nyföretagandet av löntagarfonder? 78 90 av företagarna ansåg att nyföretagandet skulle påverkas negativt. I företag med 50-200 anställda tror hela 83 96 av företagsledarna att fonderna skulle verka negativt för nyföretagandet. Vilka effekter får då löntagarfonderna på företagarna själva? 36 90 av företagarna uppger att de allvarligt skulle överväga att sluta som företagare om fonderna införs. Inom den betydelsefulla gruppen medelstora företag skulle mer än varannan företagsledare, 54 96, allvarligt överväga att sluta. Det är fullständigt obegripligt att regeringen vill genomföra löntagarfonderna mot näringslivets vilja. Det visar på en total okänslighet och oförståelse för företagens situation och för hur viktig framtidstron är för det svenska näringslivet. Vårt lands företagare har sagt ifrån, och de har varnat för konsekvenserna. Regeringen vill inte lyssna och vill inte bry sig om. Eller har man ”baxat fonderna hit” mot sin innersta önskan? Jag tycker att Kjell-Olof Feldt är skyldig oss en förklaring. Den 4 oktober kunde alla svenskar se vilken kraftfull markering Sveriges företagare gjorde mot fonderna, men inte bara företagare utan även många andra fondmotståndare deltog, även socialdemokrater. — Även detta står att läsa i dagens Stockholms-Tidningen. Mycket har sagts här i kammaren, herr talman, om fonderna, men ingenting har sagts om löntagarfondernas inverkan på kvinnornas situation. Fondfrågan är självfallet ingen jämställdhetsfråga. Jag vill dock påstå att det största hotet mot inflytande och arbetstillfällen för kvinnorna många gånger finns i frågor som ej brukar benämnas jämställdhetsfrågor. Könsneutrala frågor drabbar kvinnor och män olika, eftersom vårt samhälle ser ut som det gör. I Fondsverige kommer de fackliga organisationerna, de fackliga ledarna, att snabbt ta makten över näringslivet och därmed över mycket annat i vårt samhälle. I de fackliga organisationerna har kvinnorna mycket få ledarposter, få förtroendeuppdrag. Kvinnornas inflytande i facket är minimalt. Jag är rädd för att kvinnornas inflytande kommer att minska i Fondsverige. Hur många kvinnor kommer att vara med om att fatta avgörande beslut i facket och i fondstyrelserna? I de politiska partierna däremot finns numera en inbyggd och mycket medveten strävan efter ökad kvinnorepresentation — även om det går alldeles för långsamt. Kvinnorna har också på senare år skaffat sig alltmer ansvar och inflytande i näringslivet, särskilt när det gäller småföretagandet. Kvinnorna har stått för nyföretagandet när det gäller småföretagandet. Men när fonderna genomförs blir företagandet och nyföretagandet dyrare och krångligare. Trenden att starta eget, som i så hög grad finns hos kvinnorna i dag, kommer att vika. Den IMU-undersökning jag redogjort för tidigare bekräftar detta. 78 Yo av företagsledarna tror att fonderna inverkar negativt på nyföretagandet, och 93 96 av företagarna ser fonderna som ett hot. Till Köpmannaförbundet finns en mycket stor grupp kvinnor knutna, till SHIO-Familjeföretagen — bl.a. Hantverkarkvinnornas riksförbund — och till många andra förbund. Gruppen kvinnliga småföretagare växer — var fjärde småföretagare är kvinna. Alla känner de hotet från fonderna, alla säger de kraftigt och entydigt nej. De fruktar för framtiden, för fördyringar för sina företag, att bli uppköpta, att bli utsatta för påtryckningar, att inte kunna få utgifter och inkomster att gå ihop. Ofta har de sina barn engagerade i företaget, och de är rädda att inte klara generationsväxlingen. En kvinnlig småföretagare sade till mig: ”Här sitter en massa politiker och administratörer och vet inte vad det är att försöka vara lönsam, att få det hela att gå runt — det är på det sättet som löntagarfondsförslag kan komma fram.” Självfallet drabbas både kvinnliga och manliga småföretagare. Men jag ser med särskild oro att det område där kvinnorna håller på att få fotfäste kommer att drabbas mycket hårt. Det kommer att försvåra för kvinnorna, som äntligen — om än för långsamt — håller på att bryta sig fram och skaffa sig inflytande i näringslivet. En annan väg till inflytande i näringslivet går via aktiesparande och aktiefondssparande. Hundratusentals kvinnor har på senare år börjat spara i aktiesparfonder. Skattefondssparandet har medfört åtminstone 380 000 nya aktiesparare på mindre än fem år, varav hälften är kvinnor. Detta har skapat ett intresse för aktier och gett en kunskap som många kvinnor tidigare inte haft. Aktiefondssparandet har fått verklig förankring hos kvinnorna. När nu regeringen vill avskaffa denna framgångsrika form för spridning av aktier, innebär det att man försvårar för kvinnor att på detta sätt skaffa sig ekonomiskt oberoende, trygghet och ökat inflytande. Via vinstskatten kombinerad med löneskatt skall företagen finansiera en socialisering av de svenska företagen. Detta innebär att svårigheterna på arbetsmarknaden kommer att öka. Fondförslaget är självfallet könsneutralt. Men med den könsuppdelade arbetsmarknad vi har kommer kvinnorna att känna av svårigheterna särskilt mycket. Kvinnorna har särskilda svårigheter på arbetsmarknaden. Detta att exempelvis sist anställd först får gå vid nedskärning drabbar ofta kvinnor. De har dessutom ofta arbeten som det är lättare att avskeda ifrån, både i näringslivet och i den offentliga sektorn. Fondsystemet medför ökade kostnader för den offentliga sektorn — enligt vissa beräkningar med 12 miljarder kronor. En stor del av de anställda i offentlig sektor är kvinnor — i kommunal tjänst ca 85 96. När den offentliga sektorn får ökade kostnader påverkas självfallet kvinnornas situation. Besparingar inom den offentliga sektorn är helt nödvändiga liksom effektivisering och privatisering. Det är självklart. Men att dessutom öka kostnaderna genom att införa ett löntagarfondssystem med löneskatt och vinstskatt är barockt. Ett fritt och lönsamt näringsliv utan löntagarfonder är bästa garantin för tillväxt och trygg sysselsättning för både kvinnor och män. Det är ett näringsliv som sköts av företagare och inte styrs av fackföreningsfunktionärer och politiker. Ett sådant näringsliv är också en förutsättning för ökat inflytande för kvinnorna. Herr talman! De politiska kvinnoförbunden har inte ansetts värda att få löntagarfondsförslaget på remiss, trots att fonderna kommer att drabba kvinnorna alldeles speciellt. Jag har därför här i kammaren velat påvisa hur fonderna påverkar kvinnors situation och framföra moderata kvinnors absoluta motstånd mot kollektiva löntagarfonder. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i finansutskottets betänkande 20.

Herr talman! Debatten om löntagarfonder har pågått i detta land i snart tio år. Nu vill socialdemokraterna försöka att vid en strategiskt vald tidpunkt få den svenska riksdagen att släppa igenom detta fondförslag, men det kommer inte att gå. Hela förfarandet kring fonderna har varit anmärkningsvärt. Man lämnar ut förslag på remiss under semestertid och kräver att remissinstanserna skall handla mycket snabbt. Många remissinstanser, om inte de flesta, har klagat över den korta remisstid som har stått till förfogande. Den har varit så kort, att en av vårt lands största fackorganisationer inte hann fråga sina medlemmar, utan fick lämna ett ”jaså” till svar, trots att vi vet att medlemmarna säger nej till fonder. Herr talman! Det gör vi också. Jag tänker visa den svenska riksdagen och framför allt den socialdemokratiska regeringen hur fonderna kommer att påverka några av de företag som finns i Värmlands län. Först vill jag påpeka att det är mycket svårt att göra beräkningar utifrån offentligt material. Den offentliga årsredovisningen skiljer sig från företagens deklaration. Därför kan mina siffror vara avvikande i förhållande till andra. Ett av de mest betydelsefulla företagen i Värmlands län är Billerudskoncernen. Som ni alla vet är Billerud tillverkare av bl.a. förpackningsmaterial och förpackningar. Vi skall här intressera oss för moderbolaget i koncernen. De siffror och värden som jag kommer att redovisa rör endast moderbolaget. Billerud har en personalstyrka på 4 500 personer i Värmlands län. Företaget är en betydelsefull arbetsgivare för många kommuner i länet. Billeruds investeringar i fasta anläggningar under 1982 uppgick till ett belopp av 277,5 milj.kr. Enligt de beräkningar som har gjorts på 1982 års siffror skulle Billeruds moderbolag få betala 18,5 milj.kr. i vinstskatt. Enligt en prognos för 1983 blir vinstskatten 50 milj.kr. För varje anställd kommer kostnaden att öka med mer än 4 000 kr., utifrån beräkningen för 1982. Ytterligare ett företag skall redovisas för att åskådliggöra de negativa verkningar löntagarfonderna får. AB Karlstads Mekaniska Werkstad — vi ser även i det här fallet på moderbolaget — är i Värmlands län en betydande arbetsgivare. Företaget gav 1982 sysselsättning åt ca 1 100 personer i länet och investerade 5 miljoner i fasta anläggningar. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt var 3,2 milj.kr. Detta företag skulle ha fått betala 644 000 kr. i vinstskatt, om vi hade haft fonderna nu. Det är mer än 12 90 av investerat kapital i fasta anläggningar under beräkningsåret 1982. Westra Wermlands Sparbank, som är en lönsam och bra bank, skulle ha fått en skatteökning på 48 76, om vi hade haft fonder nu. Det belopp som banken skulle ha betalat är 911 000 kr. Herr talman! Införandet av kollektiva löntagarfonder motverkar investeringsviljan i näringslivet över lag och inte minst i det värmländska. Detta har klarlagts vid kontakter med företagare. Landsting och kommuner förlorar skatteunderlag osv. Jag kan inte finna annat än att vi i Värmlands län har lika litet — kanske mindre — att vinna på löntagarfonder än man har i andra län. Jag skulle här ha tagit upp frågan om de kooperativa föreningarna, men tiden är knapp, och Sven Eric Lorentzon berörde den frågan i sitt anförande. Det kan inte vara riktigt att, därest löntagarfondsförslaget drivs igenom, de kooperativa föreningarna skall jämföras med andra företag. De verkar inte alls på samma grunder. För att vinna tid kan jag instämma i vad Sven Eric Lorentzon sagt på den punkten. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1,2, 5 och 6i utskottets betänkande.

Herr talman! Sällan har väl något politiskt förslag blivit så utdömt av folkopinionen som det om löntagarfonderna. Vi har under åren sett en mängd opinionsundersökningar som visat att svenska folket vill ha ett brett enskilt ägande men inte centrala kollektiva fonder. Vi har sett företagarnas stora 4 oktober-manifestation, till vilken många andra grupper anslöt sig. Och vi har sett hur upprörda medlemmar i en rad fackförbund har anordnat arbetsplatsomröstningar, där utfallet blivit en protest mot vad socialdemokraterna, LO och TCO stod för i fondfrågan. De flesta av oss torde instämma i att de fackliga organisationerna har ett stort inflytande över politiken och att det främst är LO som har drivit på fondfrågan. Men tidigare var det även TCO och dess förbund som drev på. Om de fackliga organisationerna är så starka inom politiken, är det utomordentligt viktigt att de också fungerar demokratiskt. Jag vill därför belysa brister i det fackliga systemet, som uppenbarat sig inom TCO i löntagarfondsfrågan. Det har sagts att det är lättare att införa demokrati än att behålla det demokratiska systemet vitalt. Demokratin måste ständigt vårdas, och man måste vara uppmärksam på tendenser som betyder att ledarna inte längre tar hänsyn till medlemmarnas grundläggande värderingar. I ett representativt system får de valda ledarna stora möjligheter att ta upp frågor som de själva känner mycket för. De får också stora möjligheter att utnyttja organisationens tidningar, kurser m.m. för att främja sina syften. Det är ingen kritik mot fackföreningsrörelsen som sådan att jag nu slår fast att dess ledare har en stor makt gentemot medlemmarna. Denna makt förstärks av att korrigeringsinstrument för ledarnas maktutövning saknas. Inom de centrala fackliga organisationerna existerar inte allmänna folkliga val, som vi har inom politiken, där representanterna över en dag kan finna att de inte blivit återvalda. De centrala fackliga representanterna sitter mer eller mindre på livstid, eftersom facket inte tillämpar allmänna direkta val av sina högsta ledare. Denna makt innebär ett särskilt ansvar för de högsta ledarna att aktivt söka pejla medlemsopinionen. Någon sådan systematisk pejling av de vanliga medlemmarnas värdering förekommer dock i mycket ringa omfattning inom fackföreningsrörelsen. Därigenom tappar de högsta ledarna lätt kontakten med medlemmarna. Det skapar risker för ett system, där högsta ledningen utformar förslag, som sedan mer eller mindre genomgående drivs nedåt i organisationen i stället för att förslag uppstår hos medlemmarna och drivs uppåt. Jag vill nu upprepa, att de synpunkter jag här anlägger inte innebär någon antifacklig kritik i betydelsen att den fackliga rörelsen inte skulle behövas. Tvärtom behövs den, och den gör sin största nytta om den beaktar demokratins krav. I annat fall tappar folk respekten för samhällsdebatten, och detta skulle t.o.m. kunna innebära en fara för demokratin. I löntagarfondsfrågan har det förekommit metoder som inte hör hemma i demokratin, och det är viktigt att påvisa detta. Jag vill här referera vad som hänt i löntagarfondsfrågan inom tre tjänstemannaförbund: Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF, Försvarets civila tjänstemannaförbund, FCTF, samt Bankmannaförbundet. För dessa tre gällde, att löntagarfondsfrågan hade aktualiserats från toppen, från TCO. Under flera år diskuterades den där, och TCO hade gått ut med ett stort antal skrifter och kurser som allt tydligare tog ställning för övergripande kollektivt ägda och fackligt styrda fonder. Samtidigt hade fondfrågan blivit ett stort diskussionsämne i politiken. Statliga utredningar hade lagt fram rapporter och de politiska partierna tagit ställning. Den politiskt intresserade allmänheten var informerad. Intensiteten i debatten ökade i och med valåret 1982. Det var under detta års sommar som Försäkringstjänstemannaförbundet hade stämma på Foresta. Inför denna stämma hade förbundet centralt utgett material i fondfrågan som var inriktat på kollektiva fonder. Medlemmarna hade visat mycket svagt intresse, eftersom de betraktade frågan primärt som allmänpolitisk och inte facklig. Men inte desto mindre hade FTF:s ledning lojalt slutit upp på det centrala TCO:s linje. Vad innebar då denna linje, som fastslog ett antal villkor för löntagarfonder? Jo, enligt TCO:s egen högste fondutredare, direktör Karl-Erik Nilsson, måste den leda till kollektiva löntagarfonder, om man drog konsekvenserna av resonemanget. Redan före FTF:s stämma 1982 hade det uppstått stor oro i medlemsleden. Vid en av de största arbetsplatserna, försäkringsbolaget Skandia, hade fackföreningsledningen uppmanat medlemmarna att komma med förslag som kunde öka det allmänna intresset för fackligt arbete. En medlem föreslog då att man skulle ta upp löntagarfondsfrågan, där alltså FTF centralt redan anslutit sig till TCO-linjen. Men den fackliga ledningen vid Skandia utdömde detta förslag med motiveringen att frågan var politisk och alltså inte borde behandlas i en fackförening. Innebörden kan sägas vara att på central nivå får politiska frågor gärna behandlas, men vanliga medlemmar skall inte ta del i detta. Vid samma tidpunkt lyckades en FTF-medlem vid Trygg-Hansa genomdriva en arbetsplatsomröstning inom hela detta stora företag, vars resultat blev att en stor majoritet av medlemmarna avvisade fackligt styrda kollektiva fonder. Vid Skandia gjordes då en förundersökning av opinionen inom fem avdelningar i företaget, som visade att 85 90 avvisade kollektiva löntagarfonder. Den enskilde medlemmen vid Skandia, som jag nyss nämnde, begärde då att få sända ut information om opinionen till FTF:s stämmodeltagare, men de fackliga ledarna vägrade det. Då gjorde han ett eget flygblad om saken och delade ut det till delegaterna på Foresta. Resultatet av detta försök att ”tränga igenom organisationens filter” blev att FTF:s stämma, med en rösts övervikt vid sluten votering, beslöt att göra en medlemsenkät om löntagarfonder inom hela förbundet. Utfallet av enkäten blev lika tydligt som i de allmänna opinionsundersökningarna: 73 20 av de röstande avvisade kollektiva löntagarfonder. Endast 11 90 var för kollektiva fonder. Herr talman! Försäkringstjänstemannaförbundets ordförande blev den förste förbundsordförande som kunde anmäla till TCO att förbundet, med stöd av en konkret medlemsomröstning, icke accepterade idén om kollektiva löntagarfonder. Tidigare hade FTF gått med på TCO:s centrala linje, i ovetskap om att bara 11 26 av medlemmarna ville stödja den. Men med hjälp av ett sällan utnyttjat kontrollinstrument — medlemsomröstning — hade FTF:s ledning fått denna viktiga information. Och orsaken till detta var enskilda medlemmars enträgna arbete för att få fram till ledningen vad medlemmarna verkligen tyckte. Inom Försvarets civila tjänstemannaförbund, FCTF, var förspelet ungefär detsamma. Medlemmarna över hela landet hade följt med i den politiska debatten, läst den fackliga pressens motiveringar för kollektiva fonder och erbjudits vara med i studiearbete med samma inriktning. Den största lokalföreningen är vid försvarets materielverk, FMV, i Stockholm, med 10 92 av förbundets medlemmar. Här påkallade enskilda medlemmar att styrelsen i början av 1981 skulle informeras om löntagarfondsfrågan vid ett föreningsmöte. Så skedde också, men informationen blev helt dominerad av den kollektiva lösningen. På fortsatt medlemsinitiativ beslöt ett föreningsmöte våren 1981 att anordna en enkät Under vad som på diplomatspråk brukar kallas ”uppriktiga diskussioner” enades man om lydelsen av enkättexten och lämnade den till tryckning. Belysande är att enkättexten stoppades därför att Statstjänstemannaförbundets extrakongress sagt ja till kollektiva fonder. Efter ytterligare diskussioner medgavs ett tillägg i enkättexten, av innebörd att SIF avvisat fondidén och att ST förordat den. Svarsfrekvensen på enkäten var nästan 100 96, varav 70 96 avvisade och bara 10 96 förordade kollektiva löntagarfonder. Återigen ett bevis för att de allmänna opinionsundersökningarna om tjänstemännens åsikter i fondfrågan är relevanta. Men detta bevis hade aldrig kommit, om inte enskilda medlemmar inom FCTF tryckt på under stora svårigheter. Herr talman! Trots detta mycket tydliga utslag av medlemsviljan vid FCTF:s största arbetsplats, höll FCTF stämma i november månad samma år och ”konstaterade” därvid att någon klar opinion för eller emot kollektiva löntagarfonder inte förelåg. Av detta skäl anslöt man sig till TCO-linjen — alltså den linje som enligt TCO-direktören Karl-Erik Nilsson måste anses vara ett förord för kollektiva löntagarfonder. Inför detta övergrepp mot medlemsopinionen fortsatte medlemmarnas arbete för att ändra FCTF:s beslut i fondfrågan. Under senhösten i år har medlemsopinionen lyckats att få förbundet att anordna en löntagarfondsenkät bland alla enskilda medlemmar i förbundet. Enkätens utfall är att två tredjedelar av de röstande avvisar löntagarfonder med kollektivt ägande av regeringspropositionens typ. Herr talman! När detta klara utslag av medlemmarnas värderingar i en viktig fråga blev känt, inträffade en motreaktion i TCO-tidningen. Tidningen gick i nr 27 1983 till häftigt angrepp mot FCTF:s enkät och ifrågasatte den partipolitiska neutraliteten hos en facklig styrelse som undersöker medlemsopinionen i en sådan viktig fråga. Återigen uppträder alltså centrala fackliga instanser som kritiker av att medlemmarnas värderingar tillåts komma fram i demokratiska röstningar. Inom Bankmannaförbundet har på motsvarande sätt medlemmar kämpat för medlemsomröstningar. Förbundet har på eget initiativ anordnat en stickprovsvis enkät och fann där att stöd för kollektiva löntagarfonder saknades. Ändå har förbundet löpande, med vissa reservationer, ständigt slutit upp på TCO:s centrala linje eller lagt sig mycket nära denna. Medlemmar som oroats av detta har lagt ner ett långvarigt och träget arbete för att en allmän medlemsomröstning skulle göras. Men vid kongressen 1981 tillbakavisades hemställningarna, och man hänvisade helt till det vanliga remissförfarandet. Den remiss som sedan gjordes visade att 85 20 av avdelningarna, representerande 95 2 av medlemmarna, sade nej till kollektiva löntagarfonder. Över 50 96 av avdelningarna visade sig dessutom ha hållit sådana medlemsomröstningar som förbundet centralt avvisat. Men trots detta massiva nej till kollektiva löntagarfonder har Bankmannaförbundet vägrat att i sin motion till TCO-kongressen förorda att TCO skall motarbeta sådana fonder. Skrivningen blev i stället att TCO ”inte skall verka för” införandet av kollektiva fonder. Herr talman! Jag har velat belysa hur behandlingen av viktiga samhällsfrågor sker inom tre tjänstemannaförbund. Medlemmarnas opinion har där utomordentligt svårt att slå igenom. Även i fall där medlemsomröstningar skett lyckas de etablerade ledningarna inom organisationerna gå på tvärs emot de uppenbara opinionsresultaten och ansluta sig till en central TCO-linje som formellt är varken ja eller ett nej till fonderna men reellt är ett ja. Så mycket de någonsin kan försöker de fackliga ledningarna att motverka att medlemmarnas opinion kommer fram i medlemsomröstningar. Herr talman! Av det jag anfört framgår att gjorda medlemsomröstningar inom tjänstemannaförbunden stöder resultaten av de allmänna opinionsundersökningarna. Det är helt klart att tjänstemannaopinionen är emot kollektiva löntagarfonder. Skulle folk som individer få rösta om de kollektiva löntagarfonderna, skulle svaret bli ett överväldigande nej. I detta läge har de fackliga organisationernas ledningar handlat fel, och riksdagen har större skäl att beakta tjänstemännens opinion än yttrandena från deras fackliga ledningar. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6.

Herr talman!

Aldrig tidigare har det hänt att en regering lagt fram ett förslag som så kompakt sablats ned av remissinstanserna, och aldrig torde det ha hänt att ett så kontroversiellt förslag delats upp i bitar så att de flesta remissinstanser inte kunnat yttra sig om hela förslaget. Men någon gång skulle tyvärr vara den första. Löntagarfondsfrågan är en fråga om vilket ekonomiskt system vi skall ha i Sverige. Skall de större företagen i landet successivt överföras i kollektiv ägo eller inte? Den ideologiska frågan vill fondförespråkarna emellertid inte diskutera. I stället försöker man motivera fondernas införande med att det skulle hjälpa mot aktuella — verkliga eller konstruerade — problem. Ett just nu populärt argument är detta: Arbetslösheten stiger, reallönerna faller, och antalet socialhjälpstagare ökar; samtidigt ökar företagens vinster, och börskurserna stiger; därför behövs löntagarfonder, säger förespråkarna. Att företagsvinsterna har ökat sedan det sena 1970-talet, då den svenska industrin när det var som värst år 1978 gick med förlust totalt framställs här som ett problem. I verkligheten är det på detta sätt: Om vinsterna hade stannat kvar på det sena 1970-talets nivå hade vi knappast haft något lönsamt företag kvar i landet, och arbetslösheten skulle då ha varit än större än i dag. Att aktiemarknaden fått liv genom skattefondssparande, devalvering, inflationsförväntningar och punktering av alternativa placeringar borde hälsas med glädje av dem som i åratal talat om improduktivt sparande och brist på riskvilligt kapital. Om man granskar det fördelningspolitiska argumentet finner man att det bygger på många säregna utgångspunkter. Den nödvändiga lönsamhetsuppgången i näringslivet framställs som om den bara vore till glädje för landets aktieägare och inte för någon annan. Fördelningsfrågorna diskuteras som om det i dag inte fanns några skatter i Sverige. Löntagarnäa förutsätts, i avsaknad av vinstdelning, inte få någon som helst ekonomisk ersättning för sitt arbete. Att de själva inte skall få någon del i vinstdelningen heller, utan att den skall tillfalla deras fackliga organisationer, gör det hela än mer obegripligt. Den grundläggande svagheten i hela resonemanget är emellertid att de medel man föreslår — alltså kollektiva löntagarfonder — inte löser några av de problem som man anför. Antalet arbetslösa och antalet socialhjälpstagare blir inte mindre därför att fackliga fonder köper aktier. Inte heller blir reallönerna högre om företagen skall betala en extra vinstskatt och en ny arbetsgivaravgift. Om löntagarna skulle avstå löneutrymme till fonderna för att tillåta högre vinster i företagen måste reallönerna sjunka än mer med fonder än utan. De stigande börskurserna betalas inte av någon annan än av dem som köper aktier. Sveriges löntagare blir inte fattigare av stigande börskurser, lika litet som de blir rikare om kurserna faller. När Stig Malm jämför löneökningar med börskurser intalar han sina åhörare att en börskrasch skulle göra löntagarna rika. Den första maj lovade Stig Malm generöst återhållsamhet i lönekraven om fonderna införs. Men redan i juli hade Malm helt glömt sin tidigare återhållsamhet — 11 96 lönepåslag gick han plötsligt ut och krävde, samtidigt som regeringen ville ha ner inflationen till 4 20. Det är bra att Malm hjälper till att avslöja fondargumentets tomhet. Vanliga löntagare vill inte byta löneökningar mot kollektiva löntagarfonder. De vill ha någonting i handen; pengar eller en individuell ägarandel. Opinionsundersökningar har visat att bland de fackliga medlemmarna i LO, TCO och SACO är svaren nästan desamma. Det är 57 96 som inte accepterar lägre lön och 27 96 som säger sig acceptera lägre lön om löntagarfonder införs. Ien skrift, Fakta och argument, från oktober 1983, som socialdemokraterna ger ut, säger man om löntagarfondernas syfte: Förslaget till löntagarfonder bör ses i två sammanhang. Det ena är arbetet att föra Sverige ur krisen, det andra är att skapa mer delaktighet och löntagarinflytande i det ekonomiska livet och motverka privat maktoch förmögenhetskoncentration. Förslaget om löntagarfonder avser att på en väsentlig punkt komplettera denna utveckling. Genom att öppna möjligheter för löntagarna att bli delägare i företagen kan de få insyn och inflytande över hur de finansiellt strategiska besluten utformas och hur företagens styrelser utses. Samtidigt får de även som delägare ansvar för att företagens ekonomi är god och lönsamheten tillfredsställande. Jag anser att man inte på något sätt kan hålla med om — det är faktiskt orimligt att tänka sig — att man som delägare skall ansvara för fondernas ekonomi och även vara ansvarig för att lönsamheten skall vara tillfredsställande. Man talar också om att jobben skall tryggas. Självfallet är det de lönsammaste företagen som ökar sysselsättningen, inte de som går dåligt. Skall vi öka sysselsättningen måste vi se till att fler företag blir lönsamma. Effekten av löntagarfonder blir ju att de lönsammaste företagen bestraffas. De företag som annars skulle kunna öka sysselsättningen tvingas betala en vinstdelningsavgift till fonderna, och det ger inte fler jobb utan färre. Det blir inte bara de stora företagen som drabbas. En höjd ATP-avgift berör inte endast samtliga löntagare utan även egenföretagare, bland dem alla jordbrukare. Förändringen av ATP-avgiften för lantbrukare och anställda i lantbrukskooperationen kommer att innebära högre kostnader i ett lönemässigt redan pressat svenskt lantbruk. Det vill jag också påpeka i detta sammanhang. I Fondsverige ersätts marknadsekonomin nu med fackligt styrd planhushållning. Vi får onekligen en maktkoncentration utan like i något fritt demokratiskt land. Det framgår av Olof Palmes inlägg i går att övergången kommer att ske på ett raffinerat sätt. Han sade att fondsystemet blir en naturlig del av vardagen i det svenska samhället. Det har tidigare sagts att det hela skall ske steg för steg — det är den taktik man använder i sådana här sammanhang, när man inför något som människor inte tycker om. Till slut, herr talman, hade jag hoppats att den politiska prestigen här skulle kunna stå tillbaka för något som är förnuftigt. Det kan vara hedersamt att dra tillbaka något som inte är bra. Man har faktiskt sett exempel på det, även om det varit mer lokalt. Vi har almstriden, Adolf Fredrik och en del andra exempel i våra kommuner på sådana saker. Vi har även här i Sveriges riksdag i dag fått se att förslaget om de s.k. änkepensionerna har dragits tillbaka.

Det skulle vara som en dröm om man hade resonerat så förnuftigt att man sagt på samma sätt som i en pratbubbla jag har sett: ”Nu får det vara nog om löntagarfonder för ett tag. Vi i arbetarrörelsen vill i stället leda kampen för att ta landet ur den svåra ekonomiska krisen, med sjunkande sysselsättning, inflation och farliga utlandsskulder.” Det vore en dröm — men tyvärr kommer den förmodligen inte att realiseras.

Herr talman! Jag är tämligen säker på att protokollen från den här långa debatten i en framtid blir intressant läsning för många. Allt det som fondanhängarna har sagt kommer att läsas med stort intresse av många när verkligheten har korrigerat en mängd av de bombastiska påståenden som här har gjorts. Om löntagarfondsanhängarna ändå hade kallat saker och ting vid deras rätta namn kanske debatten hade blivit något klarare. När man t.ex. fortfarande gör gällande att fonderna innebär ett ökat ekonomiskt inflytande för den enskilde, handskas man ovarsamt med sanningen. Vad har de anställda i en rad småföretag för glädje av att deras företag tvingas betala in en mängd pengar till centralt styrda fonder — pengar som dessa fonder sedan skall använda till aktieköp i något börsnoterat storföretag i någon annan del av landet? Det är ju detta som ofta kommer att ske. Regionalpolitiskt kan fonderna helt enkelt bli negativa. Ofta har vi hört, när något företag gått omkull: Här hade löntagarfonderna behövts — detta hade aldrig hänt om löntagarfonderna hade funnits, osv. Det är ett minst sagt naivt resonemang. När ett företag går över styr hjälper det i de allra flesta fall inte långsiktigt att tillskjuta ytterligare kapital — orsakerna till problemen är oftast andra. Det kan vara svaga konjunkturer eller svårigheter när det gäller att klara konkurrensen, som ofta är mycket hård, inte minst utifrån. Över dessa faktorer råder inte ens löntagarfonder. Det förstår folk i allmänhet, även om fondanhängarna inte tycks göra det. Dessutom skall fonderna enligt förslaget gå in i företag som ger aktierna en rejäl avkastning. Tror någon att anställningstryggheten vid Karlshamns Oljefabriker blir säkrare för att företaget årligen kommer att tvingas leverera in flera miljoner kronor till fonderna? Naturligtvis inte. Tvärtom. Vad har de anställda i en provinsbank i Ronneby för ekonomiskt merinflytande för att banken utöver den extra ATP-avgiften får punga ut med någon miljon kronor per år till fonderna? Inte ett skvatt, naturligtvis. Det är i bägge fallen pengar som dras från bygden, och det är illa. Liknande exempel som gäller företag av olika slag och storlek kan radas upp i mängd. Vissa län, till vilka Blekinge hör, kommer att åderlåtas på kapital som så väl hade behövt stanna kvar i länet. Den som känner förhållandena där vet det. Till detta kan läggas att den höjda ATP-avgiften som skall tas från disponibelt löneutrymme innebär att ansenliga belopp försvinner från beskattning. Uteblivna intäkter som en följd härav kommer kommuner och landsting med säkerhet att kompensera med skattehöjningar. Det sägs ofta i debatten att fondförslaget inte nämnvärt berör de mindre företagen. Detta är inte sant. I den s.k. vinstdelningsgruppens förslag, som löntagarfondspropositionen bygger på, beräknas, på basis av 1980 års vinstsiffror, att över 1 000 företag med färre än 20 anställda kommer att beröras. Konjunkturinstitutets vinstbedömningar för 1983 och 1984 tyder på att det är mångdubbelt fler som berörs. Sammanfattningsvis kan man säga: Fonderna kommer att bli en hård ekonomisk belastning för många mindre företag, till nackdel för både ägarna av företagen och de anställda. Fonderna kommer att verka hämmande på småföretagsamhetens utveckling, vilket är till skada för landet, eftersom det är i de mindre företagen produktutvecklingen finns. Åtskilliga kommuner och hela län kommer att förlora stora kapital, eftersom det därifrån kommer att betalas in avgifter till fonderna utan att något nämnvärt kommer tillbaka. Företagsstrukturen är ofta sådan. Visst skatteunderlag kommer att försvinna med skattehöjningar som följd. Det centrala fackets ställning kommer att stärkas ytterligare, medan den enskildes anställningstrygghet som en följd av kapitalavtappningen i många fall kommer att försvagas. Det är dessa effekter som är orsaken till att det i landet finns ett så starkt motstånd mot dessa fonder. Trots detta driver socialdemokraterna igenom dessa fonder med kommunisternas hjälp. Det är förvånande, inte minst i en tid då alla krafter borde samlas och konfrontation inte sökas.

Herr talman! ”En dödssynd att säga vad man tycker.” ”TYSTAD — han vågade trotsa socialdemokraterna .

Herr talman! Den här debatten eller rättare sagt den fråga vi diskuterar är egentligen mycket märklig. Utifrån det kompakta motstånd mot löntagarfonder som vi vet finns skulle man kunna jämföra de många turerna i frågan med en grekisk tragedi. Vi känner till uppläggningen i en sådan tragedi. I dagens nummer av Stockholms-Tidningen har vi t.o.m. sett hur tragöden själv inte är särskilt attraherad av den här uppläggningen. Det tycker jag är allvarligt, därför att ödet i denna tragedi är faktiskt Stig Malm och Landsorganisationen. Nog är det besynnerligt att det stora socialdemokratiska partiet och den socialdemokratiska regeringen trots det starka motståndet i de egna leden och i landet i stort ändå lägger fram detta förslag. Det tragiska är också att man för debatten på ett sätt som inte är värdigt en så här viktig fråga. Låt mig ge ett par exempel. När det gäller näringslivet, sysselsättningen och företagandet har det, som många gånger påpekats i denna talarstol, betonats från socialdemokratiskt håll att löntagarfonderna skall gynna näringslivet och dess framtid. Varför lyssnar man då inte på näringslivets företrädare i olika sammanhang? Man har i remissomgången helt nonchalerat vad som kommit fram. Nu har vi kommit till riksdagsdebatten. Nu om inte förr borde man väl ta hänsyn till vad som har sagts, men det gör man inte nu heller. Låt mig, herr talman, helt kort återge några yttranden från organisationer som företräder inte minst mindre och medelstora företag. Jag börjar med Sveriges köpmän. De företräds av Sveriges Köpmannaförbund, som har avgivit ett kort remissvar på löntagarfondsförslaget. Synpunkterna är dock mycket klara. Köpmannaförbundet avvisar förslaget och säger så här om vinstdelningsutredningen: ”Rubricerade betänkande ser vi som ett första steg mot en sådan utveckling . Det står således helt i strid med Sveriges Köpmannaförbunds övergripande målsättning och hela grundtanken avvisas med bestämdhet från förbundet.” En annan organisation som klart har fört fram sina synpunkter till regeringen är Sveriges Grossistförbund. Man konstaterar att förslaget är helt oacceptabelt. Därför saknar man anledning att granska förslaget i detalj. Det är samma markering som Köpmannaförbundet har gjort. Så här säger Grossistförbundet avslutningsvis: ”Vi hävdar att ett införande av löntagarfonder allvarligt skulle skada den samhällsekonomiska utvecklingen och på sikt leda till ett planekonomiskt samhällssystem. Det är endast genom att satsa på marknadsekonomi och fri företagsamhet som vi kan skapa förutsättningar för fortsatt välståndsutveckling i vårt land.” Ytterligare en näringslivsorganisation som har framfört sina synpunkter är Svenska Kraftverksföreningen. Man påpekar att ett genomförande av en vinstskatt skulle för kraftföretagen kunna få konsekvenser som inte har berörts i utredningen. De skulle allvarligt kunna störa samarbetet mellan statliga, kommunala och privata företag.

Enligt SBEF:s mening är detta inte förenligt med en fungerande marknadsekonomi.” Man hänvisar till SHIO, Företagarförbundet, SAF och andra organisationer på företagarsidan. Även på löntagarsidan finns samma argument. Sedan vi har fått dessa fonder, är det stor risk för att socialdemokraterna kommer att skylla alla negativa effekter på näringslivet och dess företrädare. I stället för att avveckla fonderna, vilket antyddes i går, kommer man att skärpa dem. Låt mig, herr talman, bli litet lokalpolitiker. Det skall man egentligen inte vara i Sveriges riksdag. Men jag vill ändå hänvisa till de speciella förhållanden som råder i mitt hemlän och i min valkrets. Vi vet att de mindre och medelstora företagen har haft och fortfarande har stor betydelse för välfärdsutvecklingen och sysselsättningen i vårt land. Detta gäller speciellt för Jönköpings län, där det finns många små och medelstora företag som till stor del drivs just såsom familjeföretag. Enligt statistik vid länets utvecklingsfond finns inom tillverkningsindustrin och servicenäringen mellan 10 000 och 11 000 företag med sammanlagt över 100 000 anställda. Av dessa har över 10 000 företag endast upp till 50 anställda men sysselsätter tillsammans över 50 000 personer. Dessa uppgifter visar att de mindre företagen är av mycket avgörande betydelse för sysselsättningen i länet. Där finns ett par kommuner som inte har något företag med över 200 anställda och flera kommuner som inte har något företag med över 500 anställda. Dessa företag har vuxit upp och utvecklats under flera generationer. Hela tiden har nya företag startats och nya idéer utvecklats, vilket bidragit till ökat välstånd. Ofta har de småländska bygderna, såsom Gnosjö och Anderstorp, nämnts som exempel på styrkan i näringslivet och tryggheten i anställningen. Det gäller kanske inte minst nu, för nu går man där ut och kritiserar fondförslagen starkt. I samband med att stöd i kristider har delats ut har man från statligt håll resonerat så, att de här orterna och företagen klarar sig själva, de behöver inga speciella stödinsatser. Jag vill säga att både företag och orter har varit stolta över att man har kunnat resonera på det sättet. De har inte begärt stöd. Det finns anledning att i dag understryka den här utvecklingen liksom att den har kommit till stånd utan socialistiska fonder, utan löntagarfonder. Man kan ställa frågan: Hur skulle det ha varit i dag i Småland, om socialdemokraternas socialistiska politik under efterkrigstiden, på 1940 talet, hade genomförts? Då tror jag att vi hade haft en helt annan struktur på näringslivet i Småland. De många initiativen hade då inte fungerat på samma sätt. I dag är man orolig hemma i Jönköpings län. Löntagarfonderna genomförs mot en bred folkmajoritets vilja. Regeringen struntar i de enskilda människorna, eftersom det är makten det gäller. Oron finns bland företagarna, som hittills arbetat för idéer och för de anställdas trygghet. Många uppfattar fondförslagen så, att de nu i stället får betala för sin egen undergång. Pengar från företag i Småland, som där skulle ha satsats i jobb och utveckling, överförs i stället till fonderna. Men oron finns också bland de anställda, som känner större lojalitet med företag och fri ekonomi än med sådana här socialistiska experiment. Socialdemokraterna bygger sin politik på konfrontation genom fonderna. Vi har fått vårt välstånd genom tidigare generationers arbete och initiativförmåga inom ramen för en fri marknadsekonomi. Jag vill understryka att vi har ett ansvar för våra barn, för kommande generationer. Vi måste ge samma arv och samma förutsättningar till våra barn som vi har fått från våra föräldrar. Det gäller inte minst hemma i mitt eget län. Vi har kriser i näringsliv och samhällsliv. Socialdemokraterna ökar krissituationen genom fonderna. Hemma bland familjeföretagen behövde man i stället få skatten på arbetande kapital slopad, man behövde få förslag som underlättar generationsväxlingar. Nu skärps i stället förutsättningarna och möjligheterna minskas för företagen i de här bygderna. Till sist: När fonderna nu ändå kommer att genomföras mot folkets vilja vet vi att efter 1985 års val, om vi då får en borgerlig majoritet, kommer fonderna att avskaffas. Herr talman! Jag ser ändå detta som en ljusning i dagens dubbelsidiga decembermörker.

Herr talman! Jag tillhörde initiativtagarna till stiftelsen TCO-are mot fondsocialism, och jag gläder mig därför särskilt åt att ha kunnat medverka till att det nu är fullt klarlagt — såsom några tidigare talare redan redovisat — att en kvalificerad majoritet av TCO:s medlemmar är motståndare till löntagarfonder. Såvitt jag kan finna har likaledes tidigare företrädare för centerpartiet på ett utförligt, uttömmande och tillfredsställande sätt redovisat hur den socialistiska och fackliga maktkoncentration som löntagarfondsförslaget innebär på ett olyckligt och förlamande sätt minskar företagarnas initiativlust och vilja att utveckla nuvarande och starta nya företag. Detsamma gäller de negativa effekterna av föreslagna vinstdelningssystem och höjda ATP avgifter. Mot denna bakgrund nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1 och 2 samt 5 och 6 vid finansutskottets betänkande nr 20.

Herr talman! Gårdagens och dagens debatt har inte kunnat styrka behovet avlöntagarfonder enligt den modell som regeringen har lagt fram förslag om. Kärt barn får ofta många namn: fackföreningsfonder, trygghetsfonder — och det senaste är finansministerns besked i går att det handlade om fem nya pensionsfonder. Nu har finansministern tydligen också betygsatt dessa fackföreningsfonder, enligt Stockholms-Tidningen. Vi får hoppas att han i slutskedet av denna debatt på ett övertygande sätt förklarar för sina partikamrater här i kammaren att de bör ta denna betygsättning på allvar. Löntagarfonder som ett inslag i samhället har jag naturligtvis inget att invända mot, om löntagare frivilligt och med egna medel ser det som en angelägen sparform. Nu innebär emellertid förslaget inte en sådan modell. Det är i stället andra som skall bistå med slantarna, som av facket skall användas för inköp av aktier. Detta är ett förfarande som stora delar av svenska folket funnit oerhört stötande. Trots alla varningar här i kammaren och runt om i landet för ett så långtgående experiment som dessa fackföreningsfonder innebär är socialdemokraterna nu beredda att med hjälp av kommunisterna införa ett nytt ekonomiskt system här i landet. Socialdemokraterna allierar sig i denna viktiga fråga med ett parti som de många gånger talat om som inte demokratiskt. Det är både intressant och illavarslande för framtiden. När den tidpunkt inträder när det blir repressalier för medverkan till att fördröja ledamöternas hemfärd vet jag inte, herr talman. Jag ser det ändå som varande av ett visst intresse att koppla den här frågan till mitt eget län, ett av de mest industrialiserade. I valrörelsen 1982 lovade Olle Göransson, socialdemokrat, att alla i vårt län skulle garanteras arbete, bara socialdemokraterna fick tillbaka regeringsmakten. Vad har vi då begåvats med i Västmanland? Jo, en ökad arbetslöshet. I går instämde Olle Göransson, K.-G. Mathsson, Roland Sundgren, Thure Jadestig, Berit Oscarsson och Margareta Hemmingsson i Olof Palmes anförande. Detta betyder efter vad jag förstår att samtliga i sällskap med Hans Petersson i Hallstahammar, vpk, är beredda att biträda ett förslag som innebär en högre arbetslöshet i vårt län. Det kan ju inte gagna sysselsättningen i vårt län att exempelvis ASEA skall avstå en stor del av vinsten och drabbas av ökade lönekostnader. Det kan inte gagna sysselsättningen i vårt län att ASEA:s och alla våra småföretags vinster av fonderna skall användas för att köpa aktier i exempelvis Volvo eller SCA. Med sådana transaktioner får vi inte fler jobb i Köping, Skinnskatteberg, Fagersta eller Sala, men ett är säkert: vi får troligen mycket färre jobb i Västerås. Småföretagen i vårt län för redan i dag en ojämn kamp med ökade skatter och pålagor. Man kämpar för att överleva, med andra ord. Att starta nya företag är inte möjligt, om ännu högre kostnader skall inrymmas i de ekonomiska kalkylerna. Är det möjligt att de ledamöter från Västmanland som representerar socialdemokratin och vpk tror att ökade skatter och lönekostnader är den julklapp som näringslivet i vårt län har gjort sig förtjänt av? Införandet av fackföreningsfonder ökar kostnaderna och minskar intäkterna för kommuner och landsting, och kommuner och landsting i Västmanland har redan nu på grund av ansträngd ekonomi beslutat om höjda skatter och signalerat om nya höjningar som nära förestående. Förslaget att införa löntagarfonder, som mina vänner från länet är beredda att biträda, innebär inte bättre underlag för en ökad sysselsättning inom den kommunala och offentliga sektorn. Resultatet blir i stället färre jobb. Detta rimmar illa med de kommunvalda kollegernas krav på fler offentliga jobb. Herr talman! Vad som behövs är inte fackföreningsfonder. Vad som behövs är lättnader i de pålagor som redan finns och inte nya sådana för allt företagande. Då, Olle Göransson, får vi nya jobb i Västmanland. Den största nyttan Olle Göransson och hans partikamrater från länet kan göra för att skapa sysselsättning är att i likhet med mig yrka avslag på hemställan i finansutskottets betänkande 20. Att införa fackföreningsfonder är att ge sig ut på öppet hav utan både kompass och mål. Det är med löntagarfonder som med Christofer Columbus. När han reste visste han inte vart han skulle, när han kom fram visste han inte var han var, och när han kom hem visste han inte var han hade varit. Och dessutom gjorde han resan på andras pengar.

Herr talman! Flera motioner i det här ärendet med centerpartistiska undertecknare tar upp fondförslagets regionala effekter och konsekvenser för sysselsättning och ekonomi. Det är naturligt. Det är på den plats där de ekonomiska teorierna möter verkligheten som också reaktionerna uppstår. Det är t.ex. ganska självklart att länsinvånarna i Kalmar län ställer sig frågan vad de får för alla de miljoner kronor som de skall vara med och inleverera till fonderna fram till år 1990 och därefter. Eftersom det är länsinvånarna som själva vet bäst att det inte finns mer än två börsnoterade företag i Kalmar län, så vet de också med sig att de inte kan få tillbaka mycket av alla de pengar de skall vara med och satsa. De drar den självklara slutsatsen att pengarna flyttas ur länet — och det vill de inte vara med om. I motion 205 har vi försökt visa vad löntagarfonderna sammantaget innebär för Kalmar län. Flera enskilda exempel har givits tidigare i debatten som belyser förslagets orimlighet. Den exempelsamlingen kan göras mycket längre. Dagstidningsföretaget Barometern, i Kalmar, skulle få betala 690 000 kr. i löntagarfondsskatt om fonderna fanns nu. Det är komiskt. Man tar ut vinstskatt från en tidning, samtidigt som man betalar ut pengar i form av presstöd, visserligen i det här fallet mycket litet presstöd. Men tar man därtill i beaktande att ortskollegan Östra Småland får presstöd i tiomiljonersklassen, är det svårt att förstå hur detta skall klaras utan att mycket allvarligt rubba den konkurrenssituation mellan tidningsföretagen som f. n. råder. Det är den ena sidan av problemet. Den andra är att dessa 690 000 kr. för Barometern i vinstskatt är mer än en 600-procentig ökning av skattebördan. Det här är visserligen beräkningar som grundar sig på schabloner och som inte gör anspråk på exakthet, men de visar ändå förslagets principiella innebörd. Nordchoklad i Kalmar skulle få betala 1,8 milj.kr. i löntagarfondsskatt. Skattetrycket ökar från 150 000 kr. till nästan 2 milj.kr. Nordchoklad är i huvudsak ett konsumentägt kooperativt företag. Det är sannerligen inte att främja den kooperativa idén att ta till så drastiska åtgärder. Resonerar alla dessa ägare på samma sätt som många enskilda företagare — nämligen med inriktning på att flytta utomlands med sina idéer och satsa där i fortsättningen, om fonderna införs — kan det bli ganska ont om folk här i framtiden. Tjustbygdens Sparbank, som är mycket viktig för den lokala kreditgivningen och därmed för möjligheterna att få det lokala kapitalet att stanna kvar i en sysselsättningssvag länsdel för att där ge flera jobb, skulle belastas med en löntagarfondsskatt på nära 1,7 milj.kr. i dag om fonderna fanns. Det är en direkt skatteskärpning med 39 96. Det kommer att bli kännbart för Tjustbygdens Sparbank, men ytterst blir det småspararna och de som blir arbetslösa som drabbas värst. Herr talman! Den bästa effekten ur regionalpolitisk synpunkt och för Kalmar län vore att löntagarfonder inte genomfördes. Jag yrkar därför bifall till reservation 2, som innebär bifall till mitt motionsyrkande om att löntagarpropositionen skall avslås. Jag yrkar vidare bifall till reservationerna 1, 5 och 6.

Herr talman! Det är inte ofta riksdagen har att ta ställning till en fråga som är så väl utredd och så ingående debatterad som den vi nu går att fatta beslut om. Sällan har en fråga diskuterats så länge och i så vida kretsar som löntagarfondsfrågan. Och det har varit förslag inte bara från socialdemokraterna, LO och TCO utan även från SAF och Industriförbundet, även om många tycks ha lätt att glömma eller tänka bort Waldenströmrapporten som i grunden var positiv till fonder och en ökad maktspridning inom svenskt näringsliv. Men efter valet 1976 har den rapporten varit tabubelagd i borgerliga kretsar. Som tjänsteman har jag i dag känt det angeläget att ta till orda i denna debatt, inte minst därför att så många har hört av sig till mig och andra riksdagsledamöter med synpunkter. Det har inte bara varit väljare utan även för ändamålet tillskapade påtryckningsorganisationer — lobbyister skulle man kalla dem i USA. Av dessa lobbyister har jag blivit uppmanad att i riksdagen redovisa tjänstemännens åsikter om löntagarfonder. Och det tänker jag göra. Först något om löntagarfondsfrågans tidigare behandling. Löntagarfonder har diskuterats i mer än tio år. Olika förslag har presenterats, diskuterats och ändrats för att till slut föreligga i den produkt vi nu har framför oss. Det är inget märkligt i att ståndpunkter och olika delar i förslaget har genomgått denna process. Tvärtom — det tillhör demokratins grundläggande principer att så sker, att hänsyn tas till framförda synpunkter och ändringsförslag. För tjänstemannasidans del publicerades den första skriften om löntagarfonder redan 1972 av TCO, och sedan har det varit en rak linje fram till beslutet på 1982 års TCO-kongress. Utgångspunkten för TCO:s engagemang i kapitalbildningsfrågan eller — om man så vill — i löntagarfondsfrågan är de fackliga målen om full sysselsättning, en god reallöneutveckling och en rättvis fördelning av inkomster och inflytande. Det finns alltså inga fackliga mål som är speciella för just kapitalbildningsfrågan. Hög sysselsättning och hög levnadsstandard är den första utgångspunkten för TCO:s intresse för kapitalbildningsfrågorna. För det andra är de fördelningspolitiska aspekterna, vad gäller både inkomster och förmögenheter, viktiga. För det tredje måste problemet med att garantera att ett tillgängligt utrymme för investeringar verkligen används till investeringar lösas. Herr talman! Jag har velat peka på dessa förhållanden, inte för att försvara TCO utan för att visa att olika fackliga organisationer på ömse håll oberoende av varandra kommit fram till en gemensam syn i denna fråga. Jag vill också erinra om att ett av de borgerliga partier som i dag går emot förslaget om löntagarfonder här i riksdagen får betraktas som en fadder till förslaget — jag tänker på folkpartiet, som på sin tid hade ett nära samarbete med bl.a. TCO i den här frågan. Det var nämligen i samband med Hagauppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet år 1974 som man beslöt att tillsätta löntagarfondsutredningen. Man kan med beklagande konstatera att företagarfalangen fått övertaget i folkpartiet över löntagarfalangen och att partiet numera sprungit ifrån de principer man var med om att slå fast i Hagauppgörelsen 1974. Det finns en organisation som kallar sig TCO-are för fondomröstning. Låt mig konstatera att det är en organisation mot löntagarfonder men ingen sammanslutning inom TCO eller dess förbund, något som man lätt kan förledas att tro. Den talar alltså inte i egenskap av representant för TCO eller dess förbund. Detta innebär inte att vissa av TCO-förbundens medlemmar inte skulle ingå i denna sammanslutning på samma sätt som man kan tillhöra politiska partier eller andra föreningar. Detta ger emellertid inte ett politiskt parti eller en förening rätt att uttala åsikter i TCO förbundens medlemmars namn, vilket här skett. Jag och väldigt många med mig reagerar mycket starkt mot detta sätt att missbruka TCO:s namn. Jag vill även starkt ifrågasätta det stöd som denna odemokratiskt uppbyggda organisation påstår att den har. Om organisationen har det stöd som den påstår sig ha, nämligen enligt tidningsuppgifter 80-90 26 av TCO:s medlemskår, skulle man ha haft en sådan representation på TCO:s kongress 1982 att man där fått gehör för sina synpunkter i löntagarfondsfrågan. Men där fanns inte något som helst stöd för denna organisations uppfattningar. Vidare är det märkligt, om organisationen har ett sådant stöd, att man då bara lyckades få ihop 10 000 namnteckningar för att överlämna till TCO den 4 oktober. F. ö. fanns ingen möjlighet att kontrollera vare sig antalet eller äktheten av dessa namnunderskrifter, eftersom man vägrade att överlämna eller ens visa dem för TCO. Det är inte otroligt — eller rättare sagt: det är troligt — att det förhåller sig på samma sätt med dessa namnunderskrifter som med de namn som förekom i annonser riktade mot TCO i löntagarfondsfrågan. Där konstaterades att en stor del av undertecknarna inte ens var med i något TCO-förbund. Så var t.ex. av 118 uppgivna medlemmar i Sveriges Lärarförbund i en sådan annons bara en medlem — 117 var inte medlemmar. När man arbetar på detta sätt får man räkna med att inte bli trodd. Kort sagt: Organisationen TCO-are mot fonder är ingenting annat än en liten grupp människor som själva och utan mandat utsett sig att vara talesmän för alla Sveriges tjänstemän. Det är en organisation som får betraktas som en fasad för arbetsgivarnas motstånd mot fonder — en Potemkinkuliss. När Ulf Adelsohn påstår att det finns en majoritet i TCO mot fonder är detta därför helt felaktigt och visar bara hur liten kontakt han har med vanliga tjänstemän. Det finns f. ö. många paralleller mellan ATP-striden och debatten om löntagarfonder. En är de olika opinionsundersökningar som här i kammaren anförts som bevis för motståndet mot löntagarfonder. De säger egentligen bara en sak: Som man frågar får man svar. Många tjänstemän var från början också motståndare till ATP, men i dag vill ingen vara utan ATP. Så kommer det att gå med löntagarfonderna också. Till sist, herr talman! Jag och många andra har fått ett brev från SAF m.fl. organisationer med en uppmaning att ”besinna ditt samhällsansvar. Se uteslutande till vad som gagnar Sverige. Rösta efter Din egen övertygelse.” Herr talman! Det är precis vad jag tänker göra när jag i dag röstar för löntagarfonder. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den debatt som nu pågått i ett stort antal timmar har med eftertryck visat, att det inte finns ett enda vettigt skäl för att påtvinga svenska folket löntagarfonder. Genom konfrontation, tvångssparande, konfiskering och socialisering löser man sannerligen inga problem. Tvärtom — man förvärrar dem! Socialdemokraternas påståenden om att fonderna skall föra med sig ökat inflytande, vidgat ägande, riskvilligt kapital, säkrade pensioner osv. är ingenting annat än rent nonsens. Nej, det finns inget vettigt skäl för fondbeslutet. Det tillkommer uteslutande som en eftergift från den socialdemokratiska minoritetsregeringen åt LO-ledningen och ett antal fackliga ledare, vilkas maktbegär nu skall tillfredsställas. Vad svenska folket tycker i ärendet spelar ingen roll, ej heller vad majoriteten av löntagarna tycker. Om Olof Palme hade lyssnat till rörelsen och socialdemokraterna respekterat folkviljan hade det aldrig blivit några fonder. Men i fondsocialismens Sverige är uppenbarligen vad den stora mängden människor tycker av underordnad betydelse. Herr talman! För kommunerna, näringslivet och människorna i Sjuhäradsbygden kommer löntagarfonderna att ha en klart negativ verkan. Den stora mängden företag och löntagare kommer uteslutande att befinna sig på betalandesidan. Från det redan hårt ansträngda näringslivet skall bortföras kapital, som i stället rimligen borde stanna kvar för att trygga sysselsättningen och konsolidera verksamheten. Ca 30 milj.kr. skall de fem kommunerna tvingas betala i löneavgifter, medförande ett skattebortfall på ca 9 milj.kr., vartill kommer vad företagen skall tvingas avstå i s.k. vinstskatt med ytterligare minskade skatteinkomster som följd. Ofrånkomligt måste detta medföra negativa konsekvenser för den kommunala servicen med betydande risk för social nedrustning. Medvetet bedriver socialdemokraterna en dylik politik. I Sjuhäradsbygden liksom i hela Älvsborgs län finns ett stort antal små och medelstora företag. För dessa är hotet från fonderna en allvarlig realitet. Betydelsen av dessa företag när det gäller sysselsättningen är utomordentligt stor. Som exempel härpå kan jag nämna att i företag med mindre än 200 anställda tillskapades år 1981 ej mindre än 6 079 arbetstillfällen enligt statistiska centralbyrån. Det är olyckligt att socialdemokraterna nu genom fondbeslutet allvarligt hotar en sund utveckling av denna företagsamhet. I Kinna i Marks kommun finns Ludvig Svenssons gardinfabrik. Den blev riksbekant i valrörelsen genom Olof Palmes fantastiska utläggning om allt det goda som skulle bli en följd av det ökade bostadsbyggande som en socialdemokratisk valseger skulle föra med sig. Gardinerna skulle rinna ut över landet i en aldrig sinande ström, lovade Olof Palme. Löftet om ökat bostadsbyggande var precis lika tomt och innehållslöst som så mycket annat han spred ut i valrörelsen. Någon gardinström av det skälet har det således inte blivit. Nu låter sig ingen på Ludvig Svenssons gardinfabrik luras av tomma socialdemokratiska vallöften. Där har man ett realistiskt synsätt och arbetar idogt vidare med företagets och därmed också samhällets bästa för ögonen. Men att lyckas i företagsutövandet, det är något fult enligt socialistiskt synsätt. Då skall man bestraffas genom ökade pålagor, då skall vinstmedel konfiskeras och ökade löneavgifter utkrävas. För Ludvig Svenssons gardinfabrik torde följden av fondbeslutet bli att företaget brandskattas på ca 1 milj.kr., grundat på resultatet för innevarande år. Och så skall det fortsätta framöver, med påtaglig risk för ytterligare ökade uttag i sann socialistisk anda. Varligger det meningsfulla i en dylik företagsoch löntagarfientlig politik? Svaret är: Det finns inget meningsfullt i fondbeslutet. På vilket sätt främjas sysselsättning och nyanställning vid företaget genom denna kapitalkonfiskering? Svaret är: Effekten blir den rakt motsatta. Det är alldeles ofattbart, att de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Sjuhäradsbygden, som alltid hävdar en positiv inställning till tekoindustrin, ställer sig bakom en åtgärd som är så tekofientlig som fondbeslutet. Ytterligt få torde de tekoföretag vara som får något tillbaka från fonderna. Herr talman! Lars-Ingvar Sörenson och jag har av ödets nyck placerats intill varandra på talarlistan. Just han och jag möttes nämligen i en fonddebatt i Kinna den 17 november. Då ställde jag ett antal frågor om konsekvenserna för Marks kommun av fonderna. Tyvärr erhöll jag inga besked. Kanske kan det gå bättre nu.

Vilket personligt inflytande får t.ex. de anställda vid skolkansliet i Marks kommun i olika företag genom att tvångsbetala till fonderna? Det är angeläget att få klarläggande besked i dessa frågor, som ju alla berör vad som utlovats genom fonderna. För en sann fondsocialist bör det vara enkelt att besvara dem. Inte sant, Lars-Ingvar Sörenson? Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på det orättfärdiga fondförslaget.